Herr talman! Utrikesutskottet välkomnar både redogörelsen om IPU-delegationens verksamhet under 2014 och det arbete som har bedrivits under året. Den svenska delegationen har aktivt deltagit i IPU:s möten och har även anordnat ett seminarium i riksdagen med koppling till arbetet i IPU. Utskottet vill framhålla det interparlamentariska utbytets betydelsefulla roll. Att delta i internationella processer ger ledamöterna en möjlighet att skapa opinion för svenska synsätt i internationella sammanhang och att i direkt kontakt med väljarna återspegla opinioner i omvärlden och på så sätt bidra till en ökad internationell förståelse. I enlighet med den strategi om riksdagens internationella kontaktverksamhet som har antagits av riksdagsstyrelsen bör det främsta målet för verksamheten vara att verka för demokrati och mänskliga rättigheter och att arbeta för att stärka parlamentens roll. Utskottet noterar att bistånd till att bygga upp demokratiska funktioner och fungerande parlament är en ständigt växande del av IPU:s verksamhet. Herr talman! Eftersom IPU:s medlemmar består av både länder med demokratiskt valda parlament och länder utan demokratiskt valda parlament är det naturligt att främjandet av demokratisk utveckling är centralt i arbetet. IPU har genom sin mångfald av medlemmar dessutom unika möjligheter att sprida demokratisk praxis. Utskottet anser att den svenska IPU-delegationen i sitt arbete har bidragit till att uppfylla de ovan beskrivna målen för den internationella kontaktverksamheten. Delegationen bör även fortsättningsvis arbeta med dessa kärnvärden. Herr talman! Utskottet välkomnar det arbete som bedrivs inom unionen med jämställdhetsfrågor, vilket har legat i särskilt fokus under det gångna året. Utskottet välkomnar att årets båda församlingar tog upp frågor om kvinnlig representation, jämställdhet och arbetet med våld mot kvinnor och att dessa frågor lyftes fram av såväl manliga som kvinnliga parlamentariker. Herr talman! Eftersom min anmälda talartid så medger vill jag med några ord informera om det arbete som IPU-delegationen utförde under förra veckan. Delegationen deltog då i Interparlamentariska unionens 132:a vårförsamling som ägde rum i Hanoi. Vi var 700 parlamentariker från 133 länder som deltog. Den svenska delegationen nådde framgång genom att medverka till en rad viktiga beslut, vilket är mycket glädjande. Vi kommer att verka för att IPU:s beslut ska få genomslag även i andra internationella processer. IPU-deltagarna enades bland annat om en så kallad Hanoideklaration, som innehöll 17 mål. De är en gemensam vision om en hållbar utveckling baserad på mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, fred och säkerhet. Deklarationen var resultatet av generaldebatten, där vår talman, Urban Ahlin, höll vårt huvudanförande. Han underströk behovet av att parlament och beslutsprocesser stärks för att bättre kunna uppnå de nya hållbarhetsmålen. På initiativ av den svenska delegationen fattade även den geopolitiska grupp som Sverige tillhör beslut om en deklaration om situationen i Ukraina. Jag har ett glädjande besked att meddela riksdagen, nämligen att IPU-delegationens förste vice ordförande Anti Avsan valdes till president, det vill säga ordförande, för den fjärde av IPU:s permanenta kommittéer - kommittén för FN-frågor.

Med dessa ord, herr talman, vill jag tacka för att jag fick möjlighet att berätta lite grann om vad IPU håller på med. Jag ser fram emot att höra vår vice ordförande berätta lite mer om sådant vi säkert kommer att ha stor nytta av.

Herr talman! Det är roligt att få debattera den här typen av frågor i riksdagens kammare. Det är någonting som vi arbetade för att vi skulle få göra under den förra mandatperioden. Det gäller inte bara IPU-delegationen utan också PA-UfM - det ärende som ska debatteras efter detta ärende. Jag tänkte säga något mer om vad IPU-delegationen och arbetet i IPU omfattade under 2014. Jag hade förmånen att vara delegationsordförande under den största delen av året. Precis som Krister Örnfjäder påpekade i talarstolen har hela delegationen haft ambitionen att vara aktiv och verksam i olika frågor i olika kommittéer och sammanhang. Det handlar ytterst om att vara pådrivande i olika processer som syftar till att göra förhållanden i världen bättre där det finns skäl för det. Alla vet inte vad IPU är. Jag tror inte ens att alla riksdagsledamöter vet. Många funderar nog över vad IPU är. Krister Örnfjäder berörde frågan lite grann, men jag kan nämna att IPU är världens äldsta multilaterala organisation - världens äldsta fredsbefrämjande organisation - och föregångare till FN och Nationernas förbund. Under 2014 firade IPU 125-årsjubileum. Man har ända sedan starten av verksamheten 1889 arbetat för fred och mellanfolkligt samarbete. Man ansåg då att möjligheten till fred blev större och bättre om man hade en rak och ärlig kommunikation mellan parlamentariker i olika länder. När det gäller diskussioner mellan regeringar när stater möter varandra i multilaterala eller bilaterala diskussioner, handlar det mer om att bevaka positioner. Under organisationens resa fram till 125-årsjubileet har IPU medverkat till lösningar i flera olika situationer när diskussioner mellan stater inte har fört någonvart. I dag har organisationen 166 parlament, det vill säga länder, som medlemmar och tio associerade organisationer, till exempel Europaparlamentet och andra regionala parlament på andra håll i världen. Den verksamhet som IPU sysslar med, som inte andra sysslar med, handlar om att hjälpa till att bygga upp demokratiska funktioner och fungerande parlament. Det är en växande verksamhet. Den verksamheten lär nog öka framöver med tanke på utformandet av de nya millenniemålen. Det är en dimension som saknas i FN:s arbete. Många av IPU:s missioner för den typen av arbete sker med hjälp av FN-medel. Under 2014 bedrevs ett konkret arbete med uppbyggnad av demokratiska parlamentariska funktioner i bland annat Egypten, Tunisien, Guinea-Bissau, Bangladesh och Burundi. Där har också svenskar deltagit. Man anlitar ofta statsvetare och personer som är duktiga på att hjälpa till att bygga en fungerande konstitution, en grundlag eller något motsvarande, som garanterar fullgoda parlamentariska funktioner. Under 2014 togs frågan om våld mot kvinnor upp vid ett flertal olika tillfällen. Det var något av en röd tråd genom det arbete som IPU bedrev under det året. Våld mot kvinnor förekommer i andra länder, inte bara i Sverige, men i andra länder kan det vara mycket allvarligare och ha andra strukturella former som det finns skäl att bilda opinion mot. De resolutioner som antogs under 2014 gällde bland annat värnande av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn undan krig och konflikter. Det var den första resolutionen. Den andra resolutionen handlade om parlamentens roll i arbetet för en kärnvapenfri värld. Den tredje resolutionen handlade om en värld motståndskraftig mot risker av olika slag, med utgångspunkt i den demografiska utvecklingen och den miljöpåverkan som allmänt förekommer. Vid varje församling, både vår och höst, fattas beslut om ett särskilt brådskande ämne och en resolution antas. Under 2014 antogs en resolution om den humanitära krisen och vikten av att återuppbygga fred i Centralafrikanska republiken och en resolution om ebolakrisen. Det fanns starka förväntningar om att det skulle antas en resolution om vad som händer i Ukraina. Men det som händer i Ukraina upplevs kanske inte lika påtagligt av parlamentariker och människor i andra delar av världen som för dem som finns närmare - vi som bor i Europa. Men, som också Krister Örnfjäder nämnde, på svenskt initiativ under senaste församlingen i Hanoi antog den geopolitiska grupp vi tillhör en deklaration om Ukrainakrisen. Det är en alldeles för viktig fråga för att lämnas helt orörd. Den kan inte bara glida helt obemärkt förbi. Det har också förekommit seminarier i riksdagen. Som ett exempel på hur delegationen har arbetat de senaste åren höll vi också ett seminarium om barns rättigheter i konflikter, med anledning av det arbete som skulle bedrivas inför antagandet av resolutionen som gällde barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn vid krig och konflikter. Jag vill också nämna kommittén för parlamentarikers mänskliga rättigheter. Det är alltså fråga om parlamentariker som bedriver ett viktigt arbete. Man följer upp samtliga fall där parlamentariker i olika länder har drabbats av brott mot de mänskliga rättigheterna, har förföljts eller i vissa fall till och med mördats för sin politiska uppfattning. Det gäller särskilt oppositionspolitiker. Den kommitté inom IPU som arbetar med dessa frågor släpper inte frågorna, och det har lett till att man har arbetat systematiskt och uthålligt och har kunnat bidra till att reda ut fall där personer har mördats för upp till 20 år sedan. Det är ett viktigt arbete. Slutligen ska jag nämna att jag själv driver ett arbete om den internationella narkotikapolitiken tillsammans med Mexiko. Jag hoppas att vi ska nå framgång i det arbetet på så sätt att länder i hela världen får en nyanserad syn när de ska hantera denna typ av frågor, för det gäller att motverka förekomsten av narkotika i olika avseenden. Jag är också ödmjuk inför uppgiften att vara ordförande i den fjärde kommittén, kommittén för FN-frågor, och stolt över att jag fick det uppdraget.

Herr talman! Jag vill också ta tillfället i akt och berätta om IPU:s verksamhet eftersom det är viktigt att Sveriges riksdag, och dessutom hela Sveriges befolkning genom protokollet, får ta del av IPU:s arbete för demokratisering och mänskliga rättigheter. IPU har en viktig uppgift, och vi i IPU-delegationen jobbar på så gott vi kan för att sprida vår uppfattning och för att försöka förstå människor runt omkring i världen. Jag är vice ordförande i IPU:s Mellanösternkommitté. Jag är dessutom bloggare och ordförande för UN Women i Sverige. Det innebar att jag fick många förfrågningar och deltog i många möten när vi var i Hanoi i förra veckan. Det var spännande att få berätta om mina uppfattningar, att delta i olika saker och att dessutom flytta fram positionerna i bland annat Mellanösternkommittén. I det utskott jag satt i jobbade vi med vattenfrågan och rätten till vatten. I Sverige tycker vi att det är en självklarhet att kunna duscha och tvätta kläder, men det finns alltför många som är utan rent vatten. Många kvinnor får gå lång väg för att hämta vatten. Vägarna kan vara osäkra, och det är inte säkert att vattnet är rent. Dessutom ska vattnet räcka till mycket. Kvinnorna ska laga mat, tvätta sig och familjen, tvätta kläder, tvätta bort mensblod och så vidare. Bristen på vatten är mycket påtaglig på många håll i världen. Jag kunde koppla denna fråga till Mellanösternkommittén och ta Palestina som exempel. Där har israeliska bosättare tillgång till rent vatten i sina hus, i sina pooler och för att vattna sina gräsmattor medan palestinier och beduiner inte ens har tillgång till dricksvatten. Det är mycket orättvist, men det är bara ett exempel av många i världen där vatten blir en maktfaktor och en bricka i ett politiskt maktspel. Låt mig också kort nämna det svensk-tyska seminarium i förra veckan som jag och Anti Avsan deltog i om det civila samhället. Den tyska ambassaden hade tagit initiativet, och vi var i Hanoi och träffade ett antal människor som blivit förföljda för sina åsikters skull. Seminariet handlade som sagt om det civila samhället och rättigheter för individer och grupper att få stå upp för sina uppfattningar, bilda föreningar och så vidare. Den möjligheten har de inte i dag. Vi ser även det som en självklarhet, och vi försökte stötta dessa människor och föreningar och deras uppfattningar på olika sätt. Vi vill också fortsätta det arbetet framöver. IPU har alltså en viktig uppgift att fylla i kontakten mellan länder, i den stora församlingen och i de olika utskotten men också genom direkta bilaterala möten som ökar förståelsen mellan människor och länder. På det sättet kan vi jobba för fred och ökad demokrati i världen och försöka påverka de stater som inte har infört demokrati utan fortfarande har envåldshärskare. Här har vi fortfarande mycket att göra.